Fru talman! Johan Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att få stopp på att stora mängder alkohol tas in i Sverige varje vecka. Tullverket har i uppdrag att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in och utförsel följs. Myndigheten genomför varje år ett stort antal transportkontroller för att kontrollera om smugglings eller punktskattebrott har förekommit. Även Polismyndigheten spelar en viktig roll i bekämpningen av illegal införsel av och handel med alkohol. För att nå framgång i arbetet jobbar dessa myndigheter underrättelsebaserat och i samverkan med andra myndigheter. Problemet med organiserad alkoholsmuggling i bussar har på vissa håll angripits genom metoden Bus Stop, vilken innebär att Polismyndigheten får information av Tullverket om en misstänkt busslast. Därefter genomför polisen grundliga kontroller av bussen och dess förare, passagerare och last. Kontrollerna kan också kombineras med spanings och ingripandeinsatser mot illegal vidareförsäljning av alkohol. Metoden bygger på samverkan mellan ett flertal myndigheter och har initierats av myndigheterna själva. Regeringen ser allvarligt på att alkohol förs in illegalt i landet. Arbetet mot den organiserade brottsligheten är prioriterat. Det är positivt att myndigheterna själva har tagit initiativ på området där bland annat Polismyndigheten och Tullverket har samverkat för att gemensamt arbeta mot den illegala införseln. Det kan också bli aktuellt för regeringen att överväga ytterligare åtgärder för att se till att berörda myndigheter agerar gemensamt för att stoppa den illegala införseln, till exempel att ge myndigheterna ett gemensamt uppdrag att se över hur de ytterligare kan utveckla samarbetet mot sådan brottslighet.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret. Den illegala handeln med alkohol omsätter enorma belopp, och den är lika lukrativ som smuggling av droger - det är kanske något som man inte tänker på. Tullen beräknar att 500 ton alkohol förs in i Sverige olagligen med buss varje vecka. Det är just bussar med passagerare som målvakter som har blivit det nya sättet att föra in stora mängder illegal alkohol, och många aktörer över hela landet använder sig av det nya tillvägagångssättet. Det är bara en del. Sedan finns det också många bilar med släpkärror som passerar till exempel över Öresundsbron. Svaret leder till några kompletterande frågor. För det första: Vad är alkoholpolitiken värd, om vi satsar jättemycket på de sociala aspekterna av att ha en alkoholpolitik med reglerad försäljning, om det är så pass mycket alkohol som passerar vid sidan av? För det andra: Vilket genomslag har våra ansträngningar för att skydda folkhälsan? Branschens villkor missgynnas också, och det tänker man kanske inte på. Det finns en snedvridningseffekt där de riktigt stora bryggerierna ändå får sälja eftersom det transporteras en massa öl på lastbil och sedan tas in i Sverige. Det sker en fantastisk kvalitetsutveckling i Sverige med mikrobryggerier. Det är kanske inte alla som vet det, men ett litet bryggeri i Örebro toppade länge listan på världens bästa öl, Kaggen stormaktsporter. Sverige är inte bara en humanitär stormakt utan även en bryggeristormakt, och det ska vi ta vara på och försöka utveckla, inte bara för att det är väldigt gott med öl utan för att det också ger arbetstillfällen, vilket utvecklar hela landet. Det innebär också en vansinnigt onödig miljöbelastning att man först skeppar öl till ett annat land och sedan åker svenskar dit och fraktar hem det för att sälja det irreguljärt. Vi måste också erkänna att nivån på alkoholskatterna och framför allt skillnaden mellan nivåer i olika länder har effekter för smugglarnas lönsamhet. Det påverkar antagligen också omfattningen. Det behöver göras en hel del på det här området. Man måste kanske spänna bågen lite mer kraftfullt än vad inrikesministern ger uttryck för i sitt svar.
Fru talman! Jag är i stort sett överens med Johan Hedin, förutom att jag inte har smakat portern, så jag kan inte vidimera att den är i världsklass. Självklart är olaglig införsel ett hot mot ett framsynt folkhälsoarbete, mot bryggerinäringen och mot den seriösa restaurangnäringen. Det förekommer ju att en hel del av den här alkoholen dyker upp i vidareförsäljningen. Jag delar uppfattningen att ju högre skattenivåskillnaden blir gentemot våra grannländer, desto mer lukrativ blir den här verksamheten. Jag vill dock påminna om att Johan Hedin var med och höjde skatten så sent som vid årsskiftet. Problemet är att det inte finns någon vilja inom Europeiska unionen att höja miniminivån. Det hade varit den naturliga åtgärden. Man får intrycket av att det sker ett visst kattrakande mellan länderna för att upprätthålla gränshandeln snarare än att det finns en gemensam vilja att ta tag i problemen. Det blir lätt en eländesbeskrivning i en sådan här debatt. Låt mig ändå nämna någonting om Operation Bacchus i Västra Götaland, som har bedrivits under det första halvåret i år: 23 personer har frihetsberövats, polisen har beslagtagit 14 000 liter öl, 700 liter vin och 1 300 liter starksprit. Polisen, Tullverket, Skatteverket, Länsstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Kronofogden har här bedrivit ett gemensamt arbete. Det visar på att det finns funktionella modeller som de rättsvårdande myndigheterna kan använda för att om inte sätta stopp för verksamheten så i alla fall allvarligt försvaga och försvåra den. Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta vidare med den och andra liknande modeller för att sätta käppar i hjulet för dem som bedriver den här verksamheten.
Fru talman! Det låter bra, och jag erkänner att ingen är oskyldig när det gäller att höja skatterna, tyvärr. Jag önskar att vi hade varit mycket bättre på att sänka skatter över hela det politiska spektrumet. Operation Bacchus har fungerat väldigt bra. Jag tror att vi behöver se mer av sådant. Där är det viktigt att fundera på om tullen har de medel som man behöver. Det kan vara fråga om resurser, men har tullen de verktyg som behövs? Kan olika myndigheter samverka på ett mer effektivt sätt? För några månader var jag värd för ett seminarium här i riksdagen som handlade just om alkoholsmuggling. Bland annat branschen, Tullverket och det danska tullverket var inbjudna. Ett typfall som det berättades om var ett par i Örebro som varje vecka reste och tog hem stora mängder öl och vin som sedan såldes i deras garage. Paret har inte bara gjort sig skyldigt till smuggling och brott mot alkohollagen, utan man har också gjort sig skyldig till skattebrott. Dessutom var det så att båda uppbar sjukersättning. Det finns alltså ett antal olika myndigheter som borde kopplas in och samverka. Någonting annat som lyftes fram av Skatteverket på seminariet var att man där upplever att man har problem med kunskapsdelning mellan myndigheter och till och med inom Skatteverket. Man har nämligen belagts med vissa sekretesshinder, och dessa har antagligen kommit till med de allra bästa avsikter. Men vore det inte rimligt att se över dem för att utreda vilka regler som har ett reellt integritetsskyddande syfte och svarar mot det behovet? Vilka uppgifter skulle kunna delas och vid vilka tillfällen? Jag var jätteglad när jag konstaterade att de rödgröna hade föreslagit en sådan översyn. Det var statsrådets kollega, justitieminister Morgan Johansson, som i publikationen webfinanser.com den 28 augusti förra året uttalade: "Naturligtvis måste en utredning tillsättas efter valet i september. Jag har själv nyligen besökt tullen i Malmö och med egna ögon bevittnat problematiken tullpersonalen vid gränsen står inför." Det framgick visserligen inte vilket val som avsågs, men man får väl anta att det var det senaste. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Hur går det med den utredningen? Är det någonting på gång?
Fru talman! Vi har inte för avsikt att nu tillsätta en utredning, inte såvitt jag vet i alla fall. Jag vill vara tydlig på den punkten. Däremot tror jag att jag kan glädja interpellanten med att vi ska återkomma när det gäller åtgärder för att lätta på sekretessen mellan myndigheter. Jag vill passa på att berömma den tidigare regeringen, som införde en regel om att man kan lätta på sekretessen när det gäller den organiserade brottsligheten. Det kan vara så som Johan Hedin säger, att den inte går tillräckligt långt utan att det fortfarande finns problem med sekretesshinder. Jag är alls inte främmande för att gå vidare och ha som huvudregel att man, då det gäller den organiserade brottsligheten, ska dela med sig av information. Det kan vi återkomma till. Det löser emellertid inte problemet när man inom myndigheter inte delar den information som egentligen inte är sekretessbelagd. Det är mer en kulturell fråga. Där är exemplet med Operation Bacchus ganska bra eftersom man kunde jobba över gränserna. Om det finns sekretessproblem som kan undanröjas ska de också undanröjas.
Fru talman! Det är ett svar som jag inte är till hundra procent nöjd med. Jag tycker att det här är viktiga frågor som förtjänar att utredas ordentligt. De synpunkter som kom fram, och de inspel som de deltagande myndigheterna gjorde vid det nämnda seminariet, handlade om att man efterlyste bättre möjligheter att jobba med dessa frågor. De känner en viss frustration över att så mycket alkohol olagligt passerar över gränserna. Jag tycker att regeringen verkligen borde prioritera detta angelägna ämne och tillsätta en utredning.
Fru talman! Vi kan absolut vara överens om att det är ett angeläget problem och att det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att komma till rätta med det. Problemet är betydligt större än vad det borde vara. Jag ska inte helt stänga dörren för en utredning, men jag är inte säker på att det är mer utredning som behövs i det här fallet. Det finns ett antal konkreta åtgärder som skulle kunna vidtas. Man skulle kunna ge myndigheterna i uppdrag att, i enlighet med det som gjordes i Västsverige, jobba tillsammans så att de fick krav på sig att återrapportera arbetet till regeringen och därmed också göra det offentligt. Vi skulle kunna vidta nödvändiga åtgärder för att bryta sekretessen myndigheter emellan så att vi kunde slå hårdare mot den organiserade brottsligheten. Kanske ska vi trots allt pröva att göra dessa förbättringar innan vi sätter oss ned och utreder. Där ligger bollen just nu. Sedan ska jag inte helt stänga dörren för att kanske utreda vidare om det behövs ytterligare åtgärder.